Herr talman! I de sista skälvande minuterna av november månad skall nu kammaren debattera ett av de viktigaste områden som konstitutionsutskottet har att behandla. Jag kan väl som enkel gräsrot och ledamot av denna kammare få uttrycka min förvåning över att konstitutionsutskottet år efter år lyckas nedpriorietera behandlingen av dessa frågor på sådant sätt att de alltid kommer upp ungefär en månad innan vi alla börjar skriva på nästa års motioner i samma ärende. Jag skulle i all ödmjukhet vilja föreslå att konstitutionsutskottets värderade ordförande funderar på om det möjligen kunde vara värt att en gång varje riksdagsperiod prioritera detta ärende. Så pass viktigt är det. Göran Åstrand talade litet om vad som hänt tidigare. Den första riksdagsmotionen i detta ärende väcktes vid 1850 års riksdag. Den första motionen till ett kyrkomöte väcktes vid 1908 års kyrkomöte. 1920 skrev socialdemokraterna in i sitt partiprogram kravet på statskyrkans avskaffande. Vi vet alla att flera partier länge har haft krav på reformer och en ökad frihet för svenska kyrkan från staten. Det är ju faktiskt så att för två år sedan även moderata samlingspartiet vid sin partistämma flyttade sina positioner och uttalade att målsättningen skall vara att riksdagens lagstiftningsmakt över den svenska kyrkan skall upphöra och därmed kyrkan bli fri att besluta om egna angelägenheter. Det var ett bra ställningstagande. Skall man titta på partiprogrammen finner man att det i dag bara är centerpartiet som entydigt uttalat sig för att nuvarande system skall bestå. Om man går tillbaka och tittar på den internationella litteraturen om religionsfrihet — och jag hade anledning häromsistens att göra det — så skall man finna att man får ett alldeles entydigt besked. Statskyrkosystemet är oförenligt med religionsfrihet. Den största undersökningen på detta område gjordes inom ramen för Förenta nationerna i mitten på 1950-talet under ledning av en indier som, om jag erinrar mig hans namn rätt, hette Krishna Svami. Denna kommission kom fram till att inte bara ett statskyrkosystem var oför 127 enligt med religionsfrihet utan att även den typ av konkordat man i vissa länder haft med den romersk-katolska kyrkan är oförenlig med religionsfrihet. Det är väl inte så många som bestrider detta. I allmänhet har man ståndpunkten, att jovisst är det så, men det är litet för tidigt att vidta någon reform. Hur ser då vi i folkpartiet på denna fråga just nu? Vi menar att det nuvarande systemet innebär att riksdag och regering har ett avgörande inflytande över beslut som rör kyrkans organisation, ekonomiska ramar och tillsättande av andliga ledare. Den främsta anledningen till att vi i dag diskuterar denna fråga är att svenska kyrkan fortfarande i väsentliga avseenden styrs av riksdag och regering. Denna ordning är av principella skäl inte godtagbar. Varje trossamfund bör stå fritt från staten. Utifrån en sådan principsyn är det angeläget att både staten och svenska kyrkan gör klart vilken avsikt man har med svenska kyrkans relationer till staten för framtiden. Därför bör nu en precisering ske av de reformer som återstår innan slutmålet är nått, dvs. att låta svenska kyrkan bli ett från staten fristående trossamfund. Enligt vår mening bör följande reformer genomföras. Svenska kyrkan bör själv få bestämma över sin organisation. Det betyder att kyrkan själv får bestämma om de författningar som nu styr svenska kyrkans inre och yttre form skall bli bestående i form av inomkyrkliga beslut eller ersättas av andra bestämmelser. Förändringar av svenska kyrkans organisation har nu genomförts på lokaloch stiftsplanet. Kyrkan har därigenom fått en basorganisation som ökar förutsättningarna för självständighet. Nu bör svenska kyrkan också få befogenheter att tillsätta biskopar och domprostar, vilka i dag tillsätts av staten. Enligt ett riksdagsbeslut för några år sedan skall folkbokföringen föras över till statligt organ. När det gäller begravningsväsendet bör den allmänna principen vara att staten, om svenska kyrkan så önskar, kan överlåta på kyrkan att i sin lokala organisation ombesörja denna uppgift mot statlig ersättning. Den kyrkliga egendomen skall självfallet förbli den svenska kyrkans egendom, och kyrkan måste garanteras en säker ekonomi. Kyrkomötet 1988 tog ett betydelsefullt initiativ i stat-kyrka-frågan genom sin begäran att regeringen skulle tillsätta en ny utredning för att se över de rättsliga och ekonomiska villkoren för svenska kyrkan, bl.a. med sikte på ett eventuellt skiljande. Jag menar att riksdagen nu bör uttala att målsättningen skall vara att ge svenska kyrkan en gentemot staten fri ställning. Det aktuella utredningsarbete borde kunna vara avslutat under nästkommande år och inte i slutet av 1991 som angivits i direktiven för att man för säkerhets skull skall undvika en debatt i 1991 års valrörelse. Genom de delreformer som genomförts under åren har en god organisatorisk grund lagts för att svenska kyrkan skall kunna fungera oberoende av staten. Slutligen menar vi att svenska kyrkan, oavsett hur det fortsatta reformarbetet genomförs, måste garanteras goda möjligheter att också i fort sättningen fungera som en öppen folkkyrka och kunna bedriva sin verksamhet över hela landet. Det sade vi redan i vår proposition år 1979. Genomförandet av reformen bör därför ske i en sådan takt och på ett sådant sätt att svenska kyrkans egen åsikt om övergången respekteras. Herr talman! I denna viktiga fråga har ett antal tunga partimotioner väckts. Utskottsmajoriteten har samlat sig och åstadkommit ett mycket tungt principiellt dokument, fyra rader långt. Man skriver så här: ”Utskottet anser att resultatet av såväl kyrkomötesöversynen som den nya utredning om de rättsliga och ekonomiska förhållanden som kyrkomötet påkallat måste avvaktas innan några nya åtgärder i stat — kyrka-frågan bör övervägas. Utskottet avstyrker sålunda — — -”,osv. Nog är detta fantastiskt! I en av de verkligt stora frågorna, i vilken det väcks ett stort antal tunga motioner, kan man inte samla sig till ett enda argument i sak. Jag förstår att man vill skjuta det här ärendet så långt in på riksdagsåret som någonsin är möjligt. Det vore nästan bättre att begrava det i tystnad. Men kan vi inte till nästa år få en sakbehandling? Jag förmodar ändå att de som står på majoritetens sida har några argument i sak i denna viktiga fråga där flera av partierna under de senaste 70 åren har haft ställningstaganden som går i riktning mot reservation nr 1, till vilken jag härmed, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! Eftersom jag blev apostroferad av Jan-Erik Wikström vill jag ta tillfället att göra några markeringar. Folkpartiet gör politik av stat-kyrka-frågan, det är ingen nyhet. Jan-Erik Wikström trampar på på samma sätt som folkpartiet tidigare har gjort. Han räknar upp vad kyrkan har att anpassa sig till om folkpartiet får bestämma över kyrkan. När sådana här beslut fattas måste kyrkan rimligen ta hänsyn till två opinioner. Den ena opinionen består i vad kyrkans folk säger. Jan-Erik Wikström vet att den svenska kyrkan i dag är splittrad eller delad i den här frågan, något som jag ser som en styrka. Den andra opinionen är vad samhället säger , dvs. de politiska organen och de olika samhällsorganen. Även dessa är splittrade och har delade meningar. Detta är en viktig markering, Jan Erik Wikström. Det bör därtill sägas, när nu folkpartiet vill göra politik av frågan, att det är inskrivet i grundlagen att en ändring av reglerna om medlemskap i svenska kyrkan inte kan genomföras utan kyrkomötets samtycke. Hur mycket politik Jan-Erik Wikström än vill göra av den här frågan är det inte riksdagen som avgör frågan, utan det är kyrkomötet som har att godkänna ett eventuellt initiativ i den riktning som Jan-Erik Wikström förespråkar. Om man nu efterlyser nyanser, är de saker jag nu har framfört ett bidrag i den debatten.
Herr talman! Stundom slumrar även Homeros. Göran Åstrand, som är kyrkomötets ordförande, kommer nu med det fantastiska påståendet att jag och folkpartiet gör politik av kyrka-stat-frågan. Vi diskuterar denna fråga i riksdagen därför att det är politik! Detta är en stor politisk fråga. Det är inte jag som gör det till en politisk fråga. Detta var det torftigaste av alla torftiga argument i stat-kyrka-debatten som jag någonsin har hört. Göran Åstrand kan bättre!

Herr talman! Om vi skall recensera har jag kanske ett och annat att bidra med också. Det som har påverkat kyrka-stat-debatten under lång tid är att några, bl.a. folkpartiet, har gjort politik av frågan, dvs. velat förverkliga en politisk uppfattning i stället för att diskutera hur kyrkan i samspel med samhälle och kyrkans folk kan forma sin framtid. Jag föredrar att se den här frågan från kyrkans synpunkt, och det kommer jag fortsätta att göra.
Herr talman! Jag är beredd att när som helst ta en teologisk diskussion med Göran Åstrand i den här frågan. Det är nämligen så unikt att man ingenstans i världen utom i detta vårt land möter någon som försvarar statskyrkosystemet. Oavsett om man väljer att diskutera det som en politisk fråga eller som en teologisk fråga står jag på säker internationell grund.

Herr talman! Vid 1975/76 års riksmöte var jag första gången med och reserverade mig för ett bibehållet samband mellan kyrkan och staten. Vid den tiden gällde det de pågående överläggningarna mellan ärkebiskopen och företrädare för regeringen. Dessa överläggningar hade tillkommit efter det att en bred opinion i vårt land sagt nej till förslagen i den Myrdalska utredningen om kyrkans skiljande från staten. Centerns Gunnar Larsson i Luttra stod i denna utredning som ensam reservant för ett bibehållet samband kyrka-stat och som företrädare för de inomkyrkliga reformer som nu genomförts. Det är intressant att se vad som vi från centerpartiets sida tog upp i reservationen till KU:s betänkande 1975/76:38. Vi ansåg att det var ett oeftergivligt krav att svenska kyrkans karaktär av öppen folkkyrka bevarades. Tre karaktärsdrag hos den svenska kyrkan är därvid särskilt väsentliga sade vi då nämligen: Svenska kyrkans tjänster måste även i fortsättningen stå öppna för hela folket. Den demokratiska uppbyggnaden måste bevaras och vidareutvecklas även på riksoch stiftsplanet. Den hela landet omfattande församlingsorganisationen har ett omistligt värde och garanterar alla människor möjlighet till religionsutövning och själavård. I dag noterar vi att de senaste reformerna inom svenska kyrkan lett till resultat i den riktning som centern förespråkade på 60 och 70-talen. Den nya kyrkomötesorganisationen gav kyrkan friheten att utan riksdagens och regeringens inblandning besluta i sina inre angelägenheter och om en demokratisk uppbyggnad på riksplanet. Församlingsstyrelselagens reformering med en lagreglering av verksamheten på stiftsplanet har slutfört denna process som innebär att vi på alla nivåer har en kombination av folkligt förankrad självstyrelse och prästerlig ämbetsförvaltning. De tre principer som centerpartiet reserverade sig för 1976 finns nu formulerade i samband med beslutet om den svenska kyrkans organisation på lokaloch stiftsplanet enligt följande: Teologiskt finns församlingens centrum i gudstjänsten och det församlingsliv i övrigt som präglas av ordets förkunnelse och sakramentens förvaltning. Den dubbla ansvarslinjen är genomförd på samtliga nivåer inom svenska kyrkan. När det gäller den öppna folkkyrkan så talar allt fler i dessa termer i dag. År 1976 ifrågasattes centerpartiets rätt att hävda biskop Einar Billings och ungkyrkorörelsens folkkyrkotanke. Herr talman! Centerns grundsyn om den öppna folkkyrkan stöder sig på den utveckling som har skett under 1900-talet, och vi är inte beredda att snäva in detta av breda folklager allmänt accepterade synsätt. Svenska kyrkans centralstyrelse bereder nu vidare frågan om dopets ställning inom ramen för den utredning om dop och kyrkotillhörighet som avslutats inom kyrkan. Det sätt på vilket dopets ställning lyfts fram i remissarbete från församlingarna bevisar ansvaret för missionsbefallningen i Matteus 28:18-20. Varför fortsätter vi då från centerpartiets sida att driva frågan om ett bevarat samband mellan kyrka och samhälle? Någon kan ju påstå att våra målsättningar har uppnåtts. Herr talman! Anledningen till att vi nu reserverar oss för ett nytt uttalande i detta betänkande är att frågan om ett skiljande ständigt aktualiseras utifrån. Kyrkan borde i stället få ägna all sin kraft åt evangelisation, utbildning och diakoni. Inom kyrkan och framför allt inom dess församlingar och pastorat finns ingen majoritet för ett skiljande. På dessa nivåer står förtroendevalda och lekmän närmast kyrkfolket och verkligheten, och de vet vad som skulle hända om nuvarande grundläggande förutsättningar skulle rubbas. Det är dock inte bara inom församlingsorganisationen som man uttalar sig för ett bevarat samband, utan samma resultat har också kunnat avläsas i andra opinionsmätningar. Vi diskuterar inte alltid denna fråga sent på hösten. Jag vill citera ur riksdagsdebatten den 25 februari 1976: ”Vi har nu i många år hållit debatten om förhållandet kyrka-stat vid liv. Och vad resultatet en gång kommer att bli och betyda för kyrkan och staten vet vi inte. Men vad vi vet är att vi just nu har en kyrka som utåt fungerar ganska väl, det tycker jag vi skall hålla i minnet. Vi har en kyrka som med sin vida utbredning och sin öppna karaktär har möjlighet att nå fram till alla som vill ta dess tjänster i anspråk. Med detta vill jag också, herr talman, ha sagt att de som är motståndare till ett samband mellan kyrka och stat ofta får ta till rätt konstlade konstruktioner för att finna motiv för sina reformer.” Jag instämmer i detta som uttalades av moderaten herr Werner i Malmö. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservation nr 3. I reservationen år 1976 tog centerpartiet upp frågan om att folkbokföringen borde bibehållas inom kyrkan. Skälen för detta var att det inte fanns någon anledning att genomföra en så kostnadskrävande reform samtidigt som man försämrade servicen på det lokala planet. Dessa argument står sig väl så starka i dag som då. Denna fråga är inte uppe till behandling i detta betänkande men väl i centermotionen, därför kan jag inte undvika påpekandet. Bland övriga frågor som har tagits upp i betänkandet vill jag beträffande medlemskapsreglerna hänvisa till att dessa regleras i grundlag. Bl.a. i samband med utredningen om dop och kyrkotillhörighet har en del effekter av reglerna i religionsfrihetslagstiftningen, äktenskapslagstiftningen och folkbokföringsförordningarna redovisats som kan verka oförståeliga i förhållande till medlemskapet i svenska kyrkan. Det viktiga är dock att understryka att folkkyrkan i sin nuvarande utformning inte har utgjort något hinder för religionsfriheten som är garanterad i vår grundlag. Inom regeringskansliet har det genomförts en utvärdering av kyrkomötesreformen. Några ställningstaganden till förändringar har inte gjorts i samband med utvärderingen. Rapporten sänds nu ut på remiss, och om det kommer fram ett starkt kyrkligt önskemål om förändringar så har regeringen förklarat sig beredd att föreslå sådana förändringar. Så är fallet när det gäller biskoparnas ställning som självskrivna ledamöter i kyrkomötet. I denna fråga har kyrkomötet fattat två olika beslut, och det är rimligt att man nu går ett ”skiljeset” innan vi här i riksdagen fattar beslut. När det gäller kyrkans valdag, måste den frågan kopplas till ett vidare grepp på de kyrkliga valen, exempelvis direktval till kyrkomöte och stiftsfullmäktige som kyrkomötet också uttalat sig för. Det finns även några frågor som Anders Svärd motionerat om och som utskottet tillstyrker och föreslår riksdagen att uppdra åt regeringen att pröva samtidigt som övriga framställningar från kyrkomötet prövas. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet i övrigt.

Herr talman! Jag tycker att vår målsättning bör vara en ideologiskt neutral stat. Vi skall inte ha en stat som favoriserar en viss religion eller en viss ideologi — det må sedan vara en kristen tro eller en marxist-leninistisk ideologi. Just nu pågår t.ex. en mycket positiv utveckling i Östeuropa, där man överger statsreligionen — marxismen-leninismen. Jag tycker också att det är dags att Sverige överger sin statsreligion och låter de enskilda människorna själva bestämma vilken tro och vilken ideologi de vill ansluta sig till. Vi skall inte ha någon statskyrka, vare sig av religiös eller politisk karaktär. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Olof Johansson har i en interpellation frågat mig vilka omedelbara åtgärder regeringen är beredd att vidta för att stävja våldsvågen. Han frågar också om jag är beredd att stödja en landsomfattande kampanj mot våldet och om regeringen är villig att ställa erforderliga medel till förfogande för detta ändamål. Jag instämmer helt med Olof Johansson att vi aldrig får eller kan acceptera en utveckling mot ett råare och alltmer hänsynslöst våld. Jag känner sorg och vrede över att så många enskilda drabbas av våld och av annan brottslighet och ser det som ett nederlag för samhället. Sedan interpellationen ställdes har riksdagen haft en särskild debatt om våldet. Justitieministern har också svarat på frågor om våld, och jag kommer i relevanta delar att hänvisa till vad som redan tagits upp i kammaren. I sin interpellation nämner Olof Johansson särskilt hur viktigt det är att samhället reagerar omedelbart på brott och att det är speciellt angeläget när det gäller unga lagöverträdare. Justitieministern har i ett frågesvar för tre dagar sedan redovisat vad som görs för att få en snabbare handläggning av ungdomsärenden. Hon framhöll då vikten av att tidigt bryta ett kriminellt beteende. Ju mer brottsligt belastade ungdomar hunnit bli, desto svårare blir det att återföra dem till ett laglydigt liv. Denna insikt präglar regeringens arbete. Lagstiftningen har ändrats så att handläggningen av mål mot unga blivit snabbare. På flera orter i landet pågår försök som bl.a. har till syfte att få till stånd ett effektivt samarbete mellan polis och socialtjänst. Som Laila Freivalds underströk i den särskilda debatten om våld den 15 november måste människor kunna ha förtroende för att rättsväsendet fungerar och för att rättsväsendets åtgärder präglas av fasthet och konsekvens. Rättsliga förfaranden och reaktioner måste vara snabba och framstå som begripliga och rättvisa för allmänheten. Enbart med hjälp av fler poliser kommer vi dock inte till rätta med våldet och brottsligheten, men vi måste givetvis ha en poliskår, som gör att människor kan känna trygghet. Innevarande budgetår har vi nästan fördubblat antagningen till polishögskolan och är nu uppe i 600 aspiranter. Jag räknar med en ytterligare ökning nästa budgetår. I sammanhanget vill jag påminna om civilministerns uttalanden om att polisen också nästa år skall prioritera kampen mot våldsbrotten och narkotikabrottsligheten. Därmed är jag inne på det Olof Johansson säger om hur viktigt det är att intensifiera kampen mot just missbruk av alkohol och narkotika. Socialstyrelsen föreslår i sitt idéprogram om alkohol att utskänkningsåldern för alkohol på restauranger höjs från 18 till 20 år. Detta idéprogram, som behandlar hur vi skall uppnå WHO:s mål att minska alkoholkonsumtionen med 25 96 under perioden 1980-2000, har remissbehandlats, men socialstyrelsen har ännu inte tagit slutlig ställning. Regeringen har vidare, som Olof Johansson vet, tillsatt en särskild aktionsgrupp mot droger — den s.k. ATHENA-gruppen — som verkar för att alkoholkonsumtionen bland ungdomar skall minska. Regeringen har också tillsatt en aktionsgrupp mot narkotika. Denna grupp skall särskilt rikta in sitt arbete på ungdomsgrupperna och ta initiativ till insatser inom en rad områden. En annan viktig uppgift för gruppen är att verka för bättre samordning mellan socialtjänst, skola och polis. Jag hade tyvärr inte möjlighet att här i kammaren lyssna på debatten om våld den 15 november, men jag har i efterhand tagit del av protokollet och då också läst Olof Johanssons inlägg. Han talar om det vanligaste våldet som är gömt och ibland bortglömt. Det är det våld som brukas inom hemmets fyra väggar och som ofta drabbar kvinnor och barn allra värst. Jag vill därför nämna att regeringen tillsatt en arbetsgrupp som skall belysa orsakerna till och försöka motverka övergrepp och våld mot kvinnor. Olof Johansson har också frågat mig om jag är beredd att stödja en landsomfattande kampanj mot våldet. Regeringen beslutade för två veckor sedan att tillkalla en kommission med uppgift att samordna och intensifiera arbetet mot våldsbrott och för stödet till brottsoffren. Kommissionens huvuduppgift skall vara att fånga upp och stötta det breda, folkliga engagemang mot våld och för brottsoffren som kommit till så tydligt uttryck under den senaste tiden. Regeringen anser att arbetet mot våldet och för brottsoffren bäst sker lokalt. Verkligheten ser olika ut på olika orter i landet och behovet av åtgärder kan skifta från tid till annan. Det är de som är lokalt verksamma och engagerade som bäst vet hur problemen kan angripas. Det framkom tydligt när jag i Rosenbad samlade personer som kommer i direkt kontakt med våld och som aktivt arbetar för att bekämpa det. Samtidigt finns det ett stort behov av att lyfta fram och sprida kännedom om alla de goda initiativ och idéer som finns på det lokala planet. En viktig uppgift för kommissionen blir därför att sprida kännedom om lokala initiativ och uppslag. Kommissionen bör sträva efter att få med enskilda såväl som myndigheter, organisationer och företag i sitt arbete. I de ännu inte helt färdiga direktiven framhålls att ett lämpligt arbetssätt — som också har den fördelen att frågorna får just en landsomfattande uppmärksamhet — kan vara att ordna möten på olika platser runt om i landet.

Herr talman! Tack för svaret på min interpellation. Det ger i flera avseenden uttryck för en värdegemenskap när det gäller att hejda våldsutvecklingen. Det råa våldet finns öppet på gator och torg. Det finns dolt bakom hemmens stängda dörrar. Reaktionen mot våldet är bland allmänheten i dag spontan och stark. Våldsutvecklingen har upprört och gripit tag i många människor. I centerrörelsen arbetar vi under temat respekt för livet och bjuder människor till lokala möten och diskussioner kring åtgärder mot våldet. Många människors engagemang och insatser behövs. Vi måste både arbeta förebyggande och för skärpta reaktioner från samhällets sida mot våldet. Oändligt många vill lämna sina aktiva bidrag i kampen mot våldet. Så måste det också vara. Med hänvisning till värdet av lokala aktiviteter lämnar statsministern förslaget om en riksomfattande kampanj mot våldet åt sidan. Det är enligt min uppfattning en alltför ljum och vag inställning. Just därför att en så stark mobilisering mot våldet redan sker, står så mycket att vinna i samordning och gemensamma krafttag för att påverka attityder och handlingsmönster. Självfallet är en folkkampanj mot våldet ingenting man kommenderar fram. Men statsmakterna kan skapa förutsättningar, initiera och samordna. Statsministern nöjer sig med formuleringen att den nyligen tillsatta kommissionen mot våldsbrott skall sträva efter att få med fler i sitt arbete. Enligt svaret har regeringen eller myndigheter bl.a. bidragit med: — en kommission med uppgift att samordna arbetet mot våldet. De kan samtliga säkert göra betydande nytta, men det får inte bli så att resultatet blir byråkrati i stället för engagemang. Det krävs den här sortens underlag för aktioner, men det krävs också att många människor engageras. Vad alla nu väntar på är handling. Min önskan är att frågan om våldet skall lyftas ovanför den partipolitiska nivån. Jag förutsätter, mot denna bakgrund, att direktiven till kommissionen mot våldsbrott skall ge klart besked på två punkter: " Att regeringen är beredd att initiera, stödja och samordna en landsomfattande kampanj mot våldet. " Att regeringen kommer att ställa ekonomiska resurser till förfogande — både för folkrörelsernas arbete och för insatser via skolor och media. Det handlar om att ta till vara och ge ett erkännande till det arbete som görs i folkrörelserna, inte minst i barnoch ungdomsorganisationerna. Det handlar om att fortbilda lärare och att ge insikter till skolans barn och ungdomar. Det handlar om att skapa fora för erfarenhetsutbyte och praktiska insatser runt om i hela landet. Jag delar således statsministerns uppfattning att de lokala initiativen är mångfasetterade. De kan ta sig olika former och uttryck, men de måste samordnas också på riksplanet för att få full effekt. Det handlar om att påverka allas våra attityder, genom att använda alla tillgängliga informationskanaler. Min andra frågeställning gällde de åtgärder som regeringen omedelbart var beredd att vidta. Den debatten har vi i huvudsak haft tillsammans med justitieministern här tidigare, där jag själv deltog. Vi har föreslagit åtskilliga åtgärder, som väntar på ett förverkligande. Det är positivt att statsministern här anmälde att den kommande budgetpropositionen kommer att innebära att flera polisaspiranter utbildas. Tyvärr har vi fått vänta alltför länge på detta, men det är en grundläggande, viktig åtgärd. Det är ingen tillfällighet att vi just nu har en avtalsrörelse på det området, som står på sin spets. Vi har vidare krävt knivförbud på allmän plats. Jag tror att det finns gehör för en sådan åtgärd, i varje fall tydde jag den socialdemokratiska representanten så i den debatt som vi hade om våldet.

Ju tidigare insatsen kan sättas in, desto bättre. Det är bara några av de åtgärder som centern föreslagit och som vi i de flesta fall — ännu inte! — har fått genomslag för. Vi ger inte upp. I dagens debatt borde ett viktigt steg kunna tas. Än en gång vill jag fråga statsministern: Är regeringen beredd att ge sitt stöd till en landsomfattande kampanj mot våldet?

Herr talman! Våldet i samhället har nu placerats högt på den politiska dagordningen. För 14 dagar sedan hade vi här i riksdagen en särskild debatt om våldet, och i dag svarar både statsministern och justitieministern på interpellationer i ämnet. Jag kan inte finna annat än att det råder en fullkomlig enighet om att våld aldrig kan accepteras och att vi alla måste verka för att stoppa våldet. Det råder också en fullkomlig enighet när det gäller synen på brottsoffren, nämligen att samhället på ett bättre sätt än tidigare måste ta hand om själva offren. Uppfattningarna skiljer sig emellertid åt när det gäller hur vi skall gå till väga för att arbeta mot våldet. Jag tycker mig kunna se ett samband mellan förslagen till motåtgärder och ett okritiskt accepterande av massmedias bild av våldsutvecklingen. Utgångspunkten för Olof Johanssons interpellation är att det råa och hänsynslösa våldet blir alltmer omfattande och att våldsutvecklingen kräver större resurser för poliser, åklagare och domstolar, dvs. utgångspunkten är massmedias bild. I den stämning som har rått efter de fruktansvärda händelserna under hösten — som har beskrivits i massmedia och som också har gett upphov till hela våldsdebatten — är det inte lätt att hävda att våldsutvecklingen i samhället inte är av den arten att det krävs någon typ av brandkårsutryckning. Alla tillgängliga fakta visar att misshandelsbrotten har legat på en stabil nivå sedan tio år tillbaka. Den ökning som har funnits i grov misshandel under 1988 — det är de senaste siffrorna vi har tillgängliga — är inte riktigt av den omfattningen att man törs säga att det är fråga om ett trendbrott. Det är inte så stora tal det rör sig om, och några få fall ger således en mycket kraftig procentökning. Detta faktum borde leda till slutsatsen att vi nu i första hand skall rikta in insatserna på långsiktigt förebyggande arbete. Det finns inget som pekar på att det skulle vara ett positivt samband mellan åtgärder inom kriminalvården och brottsutvecklingen. Däremot finns det stöd för att ett långsiktigt brottsförebyggande arbete ger effekt. Sverige — i förhållande till vissa andra länder — satsar litet på brottsförebyggande insatser. Det är ett faktum som har påtalats flera gånger, bl.a. av brottsförebyggande rådet. Statsministern betonar i interpellationssvaret vikten av det lokala arbetet och av att den kunskap som finns inom området sprids. Jag instämmer i att det är viktigt, och jag vill därför särskilt fästa uppmärksamheten på den kunskap som finns samlad inom brottsförebyggande rådet. I år har BRÅ fått en ny instruktion för sin verksamhet. I den har BRÅ fått ett större ansvar än tidigare för bl.a. samordningen av samhällets brottsförebyggande verksamhet och informationen inom området. Samtidigt som BRÅ har fått nya, stora krav på sig — i dessa tider är det verkligen viktigt att myndigheten kan leva upp till dem — har således myndigheten drabbats av precis samma nedskärningar som alla andra statliga myndigheter. BRÅ arbetar med många angelägna projekt. Det gäller bl.a. Stockholmsprojektet, som handlar om brottsförebyggande verksamhet i en storstad. Det är ett sådant samarbetsprojekt som bl.a. statsministern efterlyser. BRÅ arbetar också med andra viktiga projekt, såsom invandrare som brottsoffer och brottslingar, sexuella övergrepp mot barn och kvinnor och brottslighet. För att BRÅ skall kunna genomföra sin verksamhet måste man använda stor tid för att söka pengar ur olika fonder och från organisationer. En förutsättning för ett bra brottsförebyggande arbete är således att BRÅ får tillräckliga resurser. Vilken betydelse har enligt statsministerns uppfattning det förebyggande arbetet vid jämförelse med de krav på omedelbara åtgärder som ställs av bl.a. Olof Johansson i interpellationen? I svaret tog statsministern också upp förslaget om att utskänkningsåldern för alkohol på restauranger skall höjas från 18 till 20 år. Det finns skäl som talar för att det är ett rimligt krav. Jag tog också upp det i den särskilda de batten om våldet. Motiveringen för den skärpningen skall dock vara att vi vill ge våra ungdomar bättre alkoholvanor än vad vi själva har. Sammanblandningen att det är den gruppen ungdomar som skulle svara för ökningen av våldsbrotten skall inte få finnas. De som är inblandade i bråk utanför restauranger är vanligen de som inte släpps in av dörrvakten.

Herr talman! Bakom varje våldsbrott i Sverige finns grymhet, lidande och inte minst rädsla. Oavsett om våldet ökar eller är oförändrat är det för omfattande i Sverige. Det våld vi har i Sverige kan huvudsakligen delas in i tre kategorier: ungdomsvåld, våld i hemmet och annat våld, t.ex. våld utanför restauranger och våld mellan jämnåriga män. För var och en av dessa grupper krävs olika typer av åtgärder för att minska våldet. När det gäller ungdomsvåld vet vi att alkoholkonsumtionen bland 12-24 åringarna har ökat med 30 26 sedan början av 1980-talet. Det är också känt att gärningsmannen i 70-80 96 av alla våldsbrott är alkoholpåverkad. Den viktigaste enskilda åtgärden för att minska våldet är därför att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Statsministern har pekat på att regeringen har tillsatt aktionsgruppen ATHENA och pekar på möjligheterna att höja åldersgränsen för att få köpa alkohol på restaurang. Det senare har för Övrigt ett enigt socialutskott i riksdagen också pekat på. Men det lär finnas diskotek som enbart är ungdomsställen och som har fullständiga rättigheter. Vad tänker regeringen göra åt det? Vad tänker regeringen göra åt det förhållandet att det saknas 150 platser på ungdomsvårdsskolor? De som inte kommer in på ungdomsvårdsskolorna är de svåraste och tyngst belastade ungdomarna. Många av dem begår våldsbrott. I stället för att tas om hand får de driva omkring tills de har meriterat sig för kriminalvården. Under tiden hänger de kring skolorna och rekryterar nya ungdomar till kriminalitet. Det är särskilt allvarligt, eftersom kriminaliteten nu kryper nedåt i åldrarna. Det lär vara så att vi börjar få ungdomar i 12-14-årsåldern som redan i dag är ordentligt kriminellt belastade. Många av dem som utreder kriminalitet bland ungdomar pekar på att det behövs snabba reaktioner på brott. Samhället måste reagera innan ungdomarna skaffar sig ett alltför utpräglat kriminellt beteende. Såvitt jag förstår instämmer statsministern i de slutsatserna. Vilket är då regeringens skäl för att vi inte skall inrätta jourdomstolar? Med jourdomstolar kommer samhällets reaktion på brott snabbt. Dessutom skulle man kunna spara på polisre Surser. Våldet i hemmen är ett fruktansvärt våld. Varje vecka misshandlas en kvinna till döds i hemmet. Misshandeln i hemmen är grym och åstadkommer mycket lidande. Dessutom bryter misshandel och hot om våld ned kvinnors möjligheter att klara sig själva. Många kvinnor blir så utplånade och förstörda att de t.o.m. låter sig misshandlas. Till det kommer alla de barn som tvingas åse denna hemska utveckling. Att de barnen sedan söker sig till alkohol och droger för att döva sin ångest är inte så konstigt. Sättet att lösa konflikter följer dessutom med dem ut i livet. Vi politiker har ett stort ansvar för att visa vår avsky för det våld som försiggår inte bara i ord utan också i handling. Det kan vi göra genom att skapa en lagstiftning som stödjer misshandlade kvinnor, en bättre och effektivare besöksförbudslag, större möjligheter för misshandlade kvinnor att få juridiskt biträde i rättegångar, stöd till brottsofferjourer och kvinnojourer — dessa oaser i samhället för lidande kvinnor, en polisorganisation som prioriterar kvarterspoliser. Kvarterspoliser finns nära och ger trygghet för just den typ av misshandlade kvinnor som jag nu beskriver. Vad tänker regeringen göra konkret på dessa områden? Kan vi förvänta oss stöd för en bättre besöksförbudslag? Kan vi förvänta oss stöd för att misshandlade kvinnor skall få juridiskt biträde vid rättegångar? Kan vi förvänta oss mer ekonomiskt och annat stöd till kvinnojourer? Kan vi förvänta oss att vissa, mycket utsatta kvinnor kan få trygghetslarm? Kan vi förvänta oss en restriktivare alkoholpolitik och inte enbart tillsättande av kommissioner och arbetsgrupper? Det är säkert bra, men det räcker inte.

Herr talman! Våldet har nu kommit upp på den politiska himlen. Äntligen börjar man debattera denna fråga på politisk nivå. Men vad handlar då debatten om? Jo, den handlar om fler poliser, kampanjer, snabbare straff osv. — åtgärder som regeringen naturligtvis omedelbart skulle kunna sätta in på eget initiativ. Vad beror våldet egentligen på? Våldet minskar ju inte för att vi har fler poliser. Våldet beror på bakomliggande faktorer. Det vi åstadkommer med fler poliser är en tryggare tillvaro för den som är ute på gatan. Men vi låser förmodligen in våldet innanför stängda dörrar, i hemmen osv. Människan mår dåligt. Vi har fel förebilder. Vi har inte tagit itu med exempelvis problemet med videovåldet. Varför gör regeringen ingenting för att stoppa dessa fruktansvärda förebilder, som vi ger våra barn och ungdomar? Vi har fått ett samhälle som är alldeles för otryggt, alldeles för hårt. Vi har inte tid med varandra. Vi har inte tid med våra barn. Vi måste ta itu med de bakomliggande faktorerna och verkligen arbeta för sex timmars arbetsdag, mera tid, ett mjukare samhälle, en bättre regionalpolitik som minskar främlingskapet och naturligtvis lägre alkoholkonsumtion. Fortfarande har vi inte fått någon klarhet i hur man tänker agera gentemot EG och anpassningspolitiken och den risk för ökad i stället för minskad alkoholkonsumtion som denna medför. Varför kan man inte börja med att ge bättre förebilder på politisk nivå? Inte behöver väl fester och representation innehålla alkohol? Hur skall vi kunna förklara för våra ungdomar att de skall vistas i alkoholfria miljöer och inte dricka alkohol när de har fest, när vi själva alltid använder det? Här finns mycket som vi kan och bör göra. Jag hoppas verkligen att regeringen tar itu med detta och studerar de bakomliggande faktorerna; grundtryggheten för våra barn och ungdomar, ett mjukare grönare samhälle.

Herr talman! Olof Johansson efterlyste mer preciserade besked om en landsomfattande kampanj. Jag är naturligtvis intresserad av att en sådan kampanj kommer till stånd. Det är i den andan jag har arbetat sedan 1986, då jag började att mer konsekvent intressera mig för kampen mot våldet. Nu skapas sådana möjligheter via den kommission som skall arbeta mot våldet. Däremot tror jag inte att det skulle vara bra att nu alltför detaljerat reglera vilka initiativ som kommissionen skall ta. Jag kan tänka mig att kommissionen tar initiativ, av det slag som Olof Johansson efterlyste, till lokala möten och till överläggningar med folkrörelser. Men självfallet skulle jag hälsa med mycket stor tillfredsställelse om vi fick en verklig folkrörelse mot våldet. Och jag delar uppfattningen att det vore värdefullt om alla goda krafter kunde enas om detta. Jag är litet förvånad över Britta Bjelles och Marianne Samuelssons inlägg, eftersom en lång rad åtgärder faktiskt har redovisats här i riksdagen i samband med debatten om våldet. Flera av de önskemål som har framförts här tyder på att några riksdagsledamöter inte har tagit del av vad som görs och vad som planeras. Men jag tänker i mitt korta inlägg inte upprepa detta. Jag vill emellertid beträffande de unga missbrukarna och de problem som barn och ungdomar kan ha redovisa vad socialministern så sent som i går uttalade i ett anförande i Södertälje. Socialministern konstaterade att den kraftiga ökningen av statsbidraget till utvecklingsprojekt, från 10 till 30 miljoner, som nu föreslås, efter en överenskommelse mellan staten, Landstingsoch Kommunförbunden, kommer att leda till att vi kan ha stora förhoppningar när det gäller utvecklingsprojekt. Det visar alltså att vården av de svårast drabbade grupperna prioriteras. Det som föreslås beträffande jourdomstolar skulle bli mycket dyrbart i förhållande till vad man skulle få ut av dem. En snabb reaktion från samhällets sida när det gäller ungdomar är naturligtvis mycket viktig. Men principen är att någon domstolsbehandling normalt inte skall ske i detta sammanhang. Det är i stället de sociala myndigheterna som skall gripa in efter beslut om åtalsunderlåtelse av åklagare. Regeringen försöker på olika sätt påskynda handläggningen av mål mot unga lagöverträdare, och verksamheter har satts i gång på tio orter i landet. Herr talman! I övrigt vill jag hänvisa till den redovisning som gjordes i samband med den debatt om våldet som hölls här i kammaren. Av denna redovisning framgår det att regeringen på en lång rad områden vidtar åtgärder mot våldet. Beträffande frågan om huruvida korttidsåtgärder överbetonas jämfört med de förebyggande åtgärderna skulle jag vilja säga att båda typerna av åtgärder behövs. De förebyggande åtgärderna är naturligtvis oerhört viktiga, vilket Margö Ingvardsson påpekade, och vi får aldrig släppa dem på grund av att andra åtgärder vidtas, åtgärder som kanske har diskuterats fram i en mer akut situation, som den nuvarande. Det har naturligtvis förekommit brister i informationen i massmedia om vad som i realiteten har förekommit ute på gator och torg. Det är beklagligt, framför allt på grund av att det kan leda till att det hos människor skapas en alltför stor rädsla som ger skadlig effekt i sig själv. Om de centrala delarna av städerna avfolkas på fredagsoch lördagskvällar därför att människor inte vågar vistas där, är det klart att detta i sig kan leda till en försämring av situa tionen. Därför är det naturligtvis bra om vi kan få en så nyanserad debatt som möjligt om dessa frågor.

Herr talman! Det grymmaste våldet i samhället är det som begås mot kvinnor när de misshandlas i hemmen, dels därför att de inte kan tillkalla hjälp — de är utlämnade och förtryckta — dels därför att deras barn som åser detta våld får fruktansvärda förebilder. Jag har gått runt i skolor och talat om sex och samlevnad och i samband med detta tagit upp denna typ av frågor, och jag skulle kunna berätta de mest hemska situationer som utspelar sig när barn berättar vad de har varit med om hemma. Något måste därför göras i detta sammanhang. En av de bästa förebyggande åtgärderna är att bistå dessa kvinnor på ett positivt sätt. I våldsdebatten räknade justitieministern visserligen upp en mängd saker som gjordes, men hon ville inte stödja förslaget om en skärpning av besöksförbudslagen, och hon ville inte förbättra stödet till misshandlade kvinnor när det gäller juridiskt biträde. Hon sade inte något om ekonomiskt stöd till kvinnojourer. Hon sade inte heller något om trygghetslarm till de mest utsatta kvinnorna. Statsministern sade att det som föreslås beträffande jourdomstolarna skulle bli mycket kostsamt. Men jourdomstolarna skulle spara polisens resurser. Jag är inte kapabel att bedöma huruvida detta skulle jämna ut sig, men jag är ytterst tveksam till om jourdomstolarna skulle bli en belastning. Jourdomstolarna innebär i sig en förebyggande åtgärd. När det gäller förebyggande åtgärder är det viktigt att det skapas fler platser på ungdomsvårdsskolor, av det enkla skälet att de ungdomar som i dag är de svårast belastade hänger utanför skolorna — det finns det många belägg för — och rekryterar ungdomar under 15 år till ny kriminalitet. De mest belastade ungdomarna måste tas om hand. En annan viktig förebyggande åtgärd är att vi talar om att bruket av narkotika är förbjudet. I dag har vi inte en lagstiftning som klart anger detta. Så länge vi har en lagstiftning enligt vilken bruket av narkotika är tillåtet, och där straffsatsen är endast böter, finns det inte någon absolut gräns som det måste finnas. Straffsatserna måste ökas, så att denna lagstiftning kan användas för att man till unga människor skall kunna säga att om de brukar narkotika kan samhället bevisa detta genom att ta blodprov och urinprov eller genom att göra husrannsakan. Inte heller på denna punkt medverkar regeringen. Det är bra med ord, men det krävs många mycket konkreta åtgärder.
Herr talman! Jag vill så mycket som möjligt undvika att repetera den debatt som vi tidigare har haft. Därför berör jag inte alla inslag som har förekommit i debatten. Naturligtvis tackar jag för att statsministern nu så tydligt visar en mer positiv attityd till en landsomfattande kampanj. Bakgrunden har anknytning till det som bl.a. Margö Ingvardsson tog upp, nämligen att det inte bara handlar om att media uppmärksammar detta, utan det handlar om människors reaktioner och uppmärksamhet på detta problem. Dessa har naturligtvis funnits under lång tid, men de tar sig alltmer tydliga uttryck. Människor vill samverka för att gemensamt göra något mot våldsutvecklingen i samhället. Då är det vår uppgift som politiker att ta fasta på denna möjlighet och denna opinion. Justitieutskottet har, såvitt mig är bekant, skrivit positivt om centerns för slag i detta sammanhang. Det finns alltså dessutom en mycket bred partipolitisk uppbackning. Sedan finns det också många positiva uttryck för vad organisationer och andra vill göra. Det pågår en rad frivilliga, aktiva och egeninitierade insatser från t.ex. kristna ungdomar i Stockholms innerstad på kvällarna. De söker kontakt med andra ungdomar, tipsar om aktiviteter och ger de ungdomar som är i akut behov av stöd skjuts hem eller till någon ungdomslokal. Det finns många fler barnoch ungdomsorganisationer som arbetar med positiva alternativ både i ungdomarnas boendemiljö och inne i citykärnorna. Anhöriga till brottsoffer, kvinno-, mansoch brottsofferjourer, tonåringarna i Fryshuset, Non Fighting Generation och andra ungdomsfora, vuxna i Hem och skola, lärare, poliser, socialarbetsgrupper, studieförbund och kyrkor — alla bidrar de aktivt i kampen mot våldet. Det är i detta perspektiv som jag tycker att det är viktigt att statsmakterna, riksdag och regering, ger sitt stöd för att samordna och också ställa de materiella resurser till förfogande som krävs för att få ut den fulla effekten av den folkrörelse som i dag finns i decentraliserad form. Jag är övertygad om att det går att få ett väldigt mycket starkare stöd och större effekter genom den sortens arbete än genom att enbart satsa på arbetsgrupper. BRÅ i all ära — även vi har krävt ökade resurser till dem —, men BRÅ är bara den ena delen av det arbete som måste utföras. Om man skall få effekter på fältet och förändra attityder och förhållningssätt till våldet är det de många människornas insatser som måste till. Jag tackar för de ökat positiva attityderna som har kommit fram under debattens lopp.
Herr talman! Statsministern är förvånad över mitt inlägg, och han tror inte att jag har läst på. Det är märkligt att få höra detta när man tar upp andra aspekter på saker och ting. Jag har insett att regeringen har problem med att förstå vår gröna helhetssyn på människan. Det är en sorts tänkande som regeringen sällan tar med i sina beslut. Kanske är det därför som statsministern inte heller tar upp några av de frågor som jag anser vara de absolut viktigaste i debatten. Vad gör man när det gäller det förebyggande arbetet? Hur skapar man ett samhälle utan ett ökat våld? Hur får man ett samhälle som inte bygger på bara konkurrens och tillväxt, en de hårda armbågarnas värld? Det skall i stället vara ett samhälle med mjuka värden, ett samhälle där vi bygger på gemenskap och solidaritet. Korttidsåtgärderna är naturligtvis mycket viktiga, och de måste vidtas för att klara av nuvarande situation. Men om vi inte bryr oss om t.ex. vad våra barn ser på i form av videovåld eller i form av våldsfixerade dataspel, då tror jag inte att vi kommer så värst långt med våra korttidsåtgärder. Vi måste ha en helhetssyn, och vi måste planera för ett samhälle som inte stimulerar till våld utan som i stället skapar gemenskap, solidaritet och vänskap.

Herr talman! Det var mycket bra att statsministern instämde med mig i att de förebyggande åtgärderna är oerhört viktiga. Vi har talat alldeles för litet om de förebyggande åtgärderna i denna debatt. En stor del av förslagen har riktat in sig på vad som skall hända när brotten redan är begångna. Det har alltid varit frågan om en ökad repression. Det skulle också vara väldigt bra om statsministern vore överens med mig om att det inte räcker med att uttala honnörsord och att i ord tala om det förebyggande arbetet. Detta arbete kostar ju också pengar, och jag hoppas att vi kan avläsa regeringens positiva inställning i den budgetproposition som kommer i januari. Vidare är det bra att statsministern är överens med mig om att det är viktigt att debatten om våldet är nyanserad och att den utgår från andra fakta än de som presenteras i massmedia. Särskilt viktigt är det vilka signaler vi som politiker ger om det nu skall bli en landsomfattande kampanj mot våldet. Då får vi inte måla upp en bild av att det finns ett stort oprovocerat våld på Stockholms gator som gör att vanliga människor inte vågar gå ut. Så är faktiskt inte fallet. Även de otäcka händelser som i massmedia beskrivs som oprovocerade våldsaktioner visar sig vid närmare betraktelse vara precis av samma sort som det andra våldet, dvs. de har föregåtts av bråk och det finns alkohol med i bilden. Jag vill återkomma till frågan om alkoholrestriktioner för unga. Jag har sagt att detta kan vara en bra åtgärd om man inte gör någon koppling till våldet. Men om man skall införa alkoholrestriktioner utifrån de kunskaper vi har om brott och brottsutvecklingen och därmed åstadkomma omedelbara resultat, då skulle vi givetvis införa kraftiga alkoholrestriktioner för gruppen män över 30 år. Dessa restriktioner skulle helst gälla mellan fredag och söndag. Statistiken visar nämligen att det är män i den åldersgruppen som dominerar i fråga om våldsbrotten och sexualbrotten. Detta är alltså en åtgärd man skulle ta till om man ville åstadkomma en omedelbar effekt. Men vi vet ju att detta av andra skäl säkerligen inte är möjligt. Herr talman! Vi har kort tid på oss här i talarstolen, men jag vill också ställa frågan: Vilka blir de direkta arbetsuppgifterna för gruppen som är tillsatt för att bekämpa våldet inom hemmet, dvs. kvinnomisshandeln?

Herr talman! Svaret på Margö Ingvardssons sista fråga om arbetsgruppen som är tillsatt för att bekämpa våldet mot kvinnor är att vi vet vad huvudproblemen är. Vi vet att det förekommer ett tyst våld av mycket grymt slag som naturligtvis framför allt drabbar kvinnorna men även, indirekt, barnen. Vi vill ta fram så mycket information som möjligt om vad som faktiskt händer, för att sedan konkret diskutera vilka åtgärder vi kan vidta. Här kan flera departement bli inblandade. Anledningen till att jag reagerade mot några av inläggen var att man inte tycks ha observerat att regeringen redan på kort tid har vidtagit ett stort antal, ungefär ett 15-tal, åtgärder för att vi på bred front skall komma till rätta med våldet. Däremot, Marianne Samuelsson, klarar jag inte av att i ett inlägg på sex minuter dels redovisa dessa åtgärder, dels redovisa socialdemo kratins samhällssyn. Den är så pass omfattande och går så mycket på djupet att jag skulle behöva betydligt längre tid för att redovisa den. I fråga om videovåldet har vi bara för någon vecka sedan lagt fram förslag till utomordentligt långtgående åtgärder. Dessa åtgärder är mycket mycket långtgående, och de kommer att ha en betydligt större effekt än vad som skulle bli fallet om det bara skulle bli fråga om en förhandsgranskning. Vi har tagit initiativ till den arbetsgrupp som jag nyss nämnde som arbetar med frågan om våldet mot kvinnor. Margot Wallström har som ansvarig minister i projektstöd till kvinnojourerna bara i år satsat 875 000 kr. Detta är alltså exempel på punktvisa åtgärder som vi sätter in och som kan beskrivas som det vi gör omedelbart med anledning av konkreta situationer. Samtidigt arbetar vi med långsiktiga och förebyggande åtgärder. Britta Bjelle ställde en lång rad frågor om sådant som framgår av redan offentliggjorda direktiv, sådant som framgår av vad justitieminister Laila Freivalds här i riksdagen har redovisat. Jag finner det inte meningsfullt att än en gång upprepa detta. Men dessa åtgärder har vidtagits, och de visar på ett kraftfullt handlande. Sedan vill jag säga följande till Britta Bjelle. Socialdemokraternas syn på narkotikan är alldeles klar. Jag har själv också i den frågan engagerat mig vid olika tillfällen — både personligt och första gången som statssekreterare åt Tage Erlander och sedan nu i regeringen. Men det blir något av dubbla budskap när man, som en av folkpartiets ledamöter gör i en dagstidning i dag, argumenterar och häftigt angriper oss i regeringen för att vi inte går med på fria sprutor till narkomaner. Britta Bjelle säger att regeringen måste uppträda så, att vi inte i något avseende ställer upp för användningen av narkotika.

Jag tycker inte att vi då skall misstänkliggöra varandra på det sätt som Britta Bjelle faktiskt gjorde här. Vi fick ju höra att regeringen inte fullt ut skulle vilja ha bort narkotikan från vårt land.
Herr talman! Jag känner en viss oro när det gäller den grupp som har tillsatts för att komma med förslag om åtgärder för att minska kvinnomisshandeln. Det är svårt att få ett riktigt grepp om vad arbetsgruppens uppgifter skall vara. Det är som statsministern säger — vi känner till problemet, nämligen att det finns ett stort antal kvinnor som blir misshandlade av sina män. Kvinnorna kan inte ta sig ur sin situation och anmäler inte männen. Men vad skall då arbetsgruppen konkret göra? Det handlar ju om ett enormt forskningsprojekt, och arbetsgruppen kan inte göra annat än sådant som vi redan har kännedom om — dvs. den kan bara peka på att vi i Sverige inte har ägnat oss åt forskning när det gäller kvinnomisshandelns orsaker och gärningsmännen. Den kunskap som vi har på det området har vi hämtat från norska undersökningar. I Sverige finns det alltså inte sådan forskning. Detta kan gruppen möjligtvis peka på. Men det här vet vi ju sedan tidigare. Vad som behövs är pengar till forskning. Gruppen kan också peka på det enorma arbete som kvinnojourerna gör och på att dessa behöver pengar för att kunna fortsätta sitt arbete. Men också här gäller det kunskaper som vi redan har. Vad det handlar om är alltså att ta fram pengar om vi vill åstadkomma något. Vad utöver detta, dvs. att peka på sådant som vi redan har kunskap om, kan arbetsgruppen göra?

Herr talman! Utgångspunkten för den här debatten är ju att vi aldrig får acceptera en utveckling mot ett råare och alltmer hänsynslöst våld. Mot den bakgrunden krävs det en rad åtgärder. Vi har diskuterat dessa saker i en särskild debatt med justitieministern. Jag framställde den här interpellationen före den debatten, och då var huvudfrågan: Hur engagerar man så många männniskor som möjligt för att just ge tyngd åt det förebyggande arbetet? Jag tolkar statsministerns inlägg så, att han i dag är beredd att utan detaljlåsningar i fråga om kommissionens uppgifter ansluta sig till kravet på en landsomfattande kampanj mot våldet — organiserad på det ena eller det andra sättet och med syftet att bygga upp kunskaper, att påverka attityder och handlingsmönster och att stärka den förebyggande verksamheten. Erfarenheter av tidigare framgångsrika satsningar säger oss att det bl.a. bör handla om att man tillvaratar det engagemang och den kunskap som vi vet finns när det gäller både enskilda och organisationer. Vidare gäller det att möjliggöra ett idé och erfarenhetsutbyte lokalt, regionalt och centralt, att stimulera okonventionell samverkan, att genom film, litteratur och annonser bearbeta attityder, att ta till vara de möjligheter som skolan som kontaktyta erbjuder alla unga etc. Det finns mycket mer att säga om detta. Jag har förståelse för att man inte nödvändigtvis måste i detalj ange allt detta i direktiven till kommissionen. Men det här är oerhört viktiga utgångspunkter. Sedan bara helt kort något om det som har nämnts i debatten. Det handlar om möjligheterna att förbättra situationen för brottsoffer. Över huvud taget tror jag att det framöver kommer att vara en viktig uppgift att just stärka rättsväsendet. Vi ser ju hur det är inom polisen i dag, och vi har ett motsvarande problem inom domstolsväsendet. Jag tror att det är viktigt att regeringen i fortsättningen ägnar ett större intresse åt dessa frågor. Sedan har vi naturligtvis hela det register av åtgärder i övrigt som har nämnts här i debatten. Bl.a. gäller det hur man tar hand om människor och snabbt reagerar. Det handlar ju om att hjälpa de unga människor som har de största problemen. Vi behöver få tillbaka en variant av de ungdomsvårdsskolor som vi tidigare hade. Det finns en betydande brist i fråga om samhällets möjligheter att hjälpa de ungdomar som har kommit snett.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna på debatten. Jag tror att det råder väldigt stor enighet i riksdagen om att det här är allvarliga frågor där det behövs krafttag. Jag skulle vilja lyfta fram en viss fråga och få ytterligare preciseringar på den punkten. Det gäller då Margö Ingvardssons och Britta Bjelles inlägg här om våldet i hemmen. Jag vill framför allt lyfta fram frågan om de etablerade alkoholisterna och vad man kan göra åt dessa. De utgör en väldigt stor grupp. Det gäller ungdomar. Det gäller småbarnsföräldrar som smusslar med sina vinflaskor där hemma. Det gäller VD-n eller läkaren som inte kan gå till jobbet utan att ta sig en återställare. Det är alltså en väldigt brokig samling. Men alla har de en sak gemensam: De är ganska ofarliga i nyktert tillstånd. Men de har s.k. dåligt ölsinne och står för en mycket stor del av både det våld som förekommer bland ungdomar ute på gatan och det dolda våldet hemma. Detta har jag som barnläkare kommit i närkontakt med under 20 års tid. Det finns en undersökning som visar att 60 20 av 200 barn till alkoholister blivit misshandlade i hemmet. Av flickor i den gruppen hade 30 96 utsatts för incest. Sambandet mellan alkohol och våld framställer Leif Lenke på ett mycket fint sätt i sin doktorsavhandling. Det finns en åtgärd som har hundraprocentig effekt, och det är att göra det krångligare att komma över alkohol. Det är ju så, att 80-85 20 av våldsbrotten har ett samband med alkoholen. Men allt detta som vi har talat om här och som jag tror att vi kan ställa upp på — t.ex. alla kampanjer — berör inte oss själva särskilt mycket. Det finns annat som så att säga går i närkamp med oss själva på ett helt annat sätt och som sätter vår solidaritet på prov. Jag tänker då på det som 200 medicinprofessorer, 6000 läkare, sjuksköterskekåren och en stor del av poliserna har stött. Det finns 250 000 underskrifter. Det handlar om att göra ett vetenskapligt försök med alkoholransonering. Men också andra restriktioner — t.ex. att brottslingar och de som langar alkohol skall utestängas från inköp av alkohol. Det här är restriktioner som kostar på. Man måste vara tuff och ha mod om man ger sig in på dem, men de har effekt. Jag tror att vi kan få gehör för detta, om vi går ut med en mycket intensiv information om vad det hela rör sig om. Även dessa motioner har vi i socialutskottet i enighet lämnat över till regeringen att ta hänsyn till. Jag skulle vilja fråga statsministern hur pass villig regeringen är att pröva just denna typ av obekväma restriktioner för att komma till rätta med våldssituationen.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det var kanske inte det svar jag önskade mig, men ändock lämnas i svaret dörren på glänt för eventuella framtida större engagemang och handlande i Tibetfrågan. Det här rör den förra debatten litet grand, därför att det handlar också om våld, inte våld mellan människor i hemmet, inte individuellt våld, utan förtryck med våldsmetoder mot ett helt folk. Liksom skrivningen i utbildningsutskottets betänkande 5 är svaret till ganska litet förpliktigande. Ligger Tibet för långt bort? Är det ett för litet land? Är Kina för stort och vi för intresserade av handelsförbindelser med det stora landet? Det har ju visat sig att kinesiska ambassader i land efter land utövar påtryckningar så fort Dalai Lama besöker något land. Det var särskilt tydligt i Norge förra året, när folketinget först skulle ta emot honom men sedan ändrade sig då Kina hotade att bryta handelsförbindelser med Norge. Detta har upprepats i många länder. Kinesiska ambassadens och även Kinas regerings protest mot Dalai Lamas fredspris var också kraftfull. Kina är stort, men är ändock mer beroende av västvärlden än vi är av Kina när det gäller handel. I Norge har opinionen börjat svänga efter fredsprisutdelningen. När Tibetankommittén hade möte kom 2 500 människor mot väntade 200-300. Det är viktigt att världen uppmärksammar Tibetfrågan och tydligt och klart tar ställning för detta förtryckta och trakasserade folk. Mikael van Walt, professor i internationell rätt, och utrikesministern i Dalai Lamas exilregering Gyari har tagits emot på UD, och det ser vi i miljöpartiet mycket positivt på. Intresset finns i Sveriges utrikesdepartement och hos utrikesministern, och vi ser positivt också på uttalanden i internationella sammanhang. Men visa det också i handling, genom att erkänna Dalai Lama officiellt i Sverige! Att göra detta vore ett tydligt uttryck på det diplomatiska språket för att Tibet har status internationellt. Att söka bidra till att förhandlingar upptas mellan kinesiska regeringen och Tibets företrädare är också en angelägen fråga. Det har förflutit ganska många månader sedan världen i nyhetssändningar fick se den kinesiska polisen och militären brutalt slå ner fredliga tibetanska demonstranter, varav många dödades. Detta våld provocerades helt och hållet av kineserna. Det tibetanska folket håller fortfarande icke-våldsprincipen levande, men hur länge kan de göra det? För att orka göra detta behöver de omvärldens stöd. Ungdomar i Tibet, som under sitt liv inte minns något annat än förtryck och övergrepp, vill inte längre acceptera icke-våldsprincipen, och det är stora risker för att de går till försvar mot övergreppen. Hur skall det gå då? Vi tar emot Arafat här i Sverige, och det har även förekommit våld i hans organisation. Vi tar emot påven som religiös ledare. Detta är helt riktigt — det vill jag betona så att det inte blir något missförstånd. Vi skulle kunna ta emot Dalai Lama både som religiös ledare och som politisk ledare. I och med att man har en exilregering och folket genom demonstrationer och uttalanden hela tiden bevisar att de inte accepterar annekteringen av Tibet skall omvärlden inte heller göra detta. Enligt internationell rätt är Tibet en oberoende stat, som är ockuperad. Ingenting har hänt som ger Kina suveränitet över Tibet. Kina har effektiv kontroll, men så länge denna kontroll bestrids genom en exilregering och genom demonstrationer kan Kina inte hävda att tibetanerna har accepterat den rådande situationen. Före andra världskriget var det möjligt för en stat att förvärva ett land enbart genom att erövra det, men sedan andra världskriget har detta varit olagligt. Kina stöder sig inte på 1951 års överenskommelse när det hävdar sin rätt till Tibet och inte heller på invasionen 1959. Det enda argument som Kina hävdar är det gamla inflytande som mongolväldet hade, och det är ganska absurt. I april planerar Dalai Lama ett besök i Sverige, och vi hoppas att han blir mottagen på officiellt sätt under denna vistelse.

Jag skulle gärna vilja ha ett svar på frågan om det finns möjligheter till detta.

Herr talman! Det var ju betryggande att vi har en regering som inte tolererar olagligheter, och det var intressant att vi har en regering som tycker att det är angeläget att betona detta i en riksdagsdebatt. Det var ett långt och vilseledande svar, som dessutom lämnades för sent. Interpellationen avlämnades den 24 oktober. Normalt svarar man inom en månad. Men den 24 november var det val i Indien. Det är väl knappast en tillfällighet att svaret lämnas efter det indiska valet. Herr talman! Vapenskandalerna har allvarligt skadat det internationella förtroendet för Sveriges fredspolitik, och Boforsaffären står i en klass för sig när det gäller smutsig svensk vapenbyk. Eftersom just utrikespolitiken av regeringen själv utsägs vara en viktig del av säkerhetspolitiken — och inte bara de militära rustningarna — så innebär det att Sveriges säkerhetspolitik på ett allvarligt sätt har skadats av denna mängd av vapenskandaler, varav Boforsaffären som sagt står i en klass för sig. Skulle då inte regeringen — som i denna affär har varit med från början till slut — ha något som helst ansvar för att Boforsaffären har utvecklat sig till denna globala skandal? Sten Andersson säger sig här ge en ”helhetsbild” av regeringens agerande. Den helhetsbilden tycks vara en grov spekulation i riksdagsjournalisternas nya vana att inte referera interpellationsdebatter på fredagarna utan nöja sig med korta referat av regeringens svar. Det är nämligen en helhetsbild som saknar väsentliga inslag. Här finns ingenting om Indiens ställning som ett land i en krigszon redan när detta kontrakt beviljades. Här finns ingenting om det länge hemlighållna ”letter of understanding” som innebär att Sverige i Indienfallet på ett unikt sätt har garanterat att fortsätta leveranserna även om krig utbryter — alltså i direkt strid med sedvanliga regler för svensk vapenexport. Här finns ingenting om Olof Palmes inblandning. Varför utelämnas alla dessa bistra fakta i den s.k. helhetsbilden? Också beskrivningen av regeringens agerande i KU är missvisande. Som bl.a. Karl Erik Lagerlöf har kunnat påvisa i Dagens Nyheter har regeringen i KU utnyttjat sin egen hemligstämpling av riksrevisionsverkets rapport om mutpengarna för att skapa intryck av att mutor icke har förekommit. Dessutom förbigår Sten Andersson helt Anna-Greta Leijons ingripande, som ledde till att förundersökningen lades ner. Varför ingår inte denna form av ”Leijoninhopp” i utrikesministerns ”helhetsbild”? Så till de s.k. konkreta svaren på mina frågor: När det gäller riksrevisionsverkets rapport och ”byktvätten” påstår Sten Andersson att regeringen har utnyttjat möjligheten att häva sekretessen. Sanningen är ju den omvända. Ni har inte hävt sekretessen totalt, vilket gör — trots att det hela har läckt ut i massmedia — att man i Indien har kunnat hävda att mutanklagelsen är obefogad. Men indierna har naturligtvis inte litat på det. Nu kommer en ny regering, enligt färska pressuppgifter, att kräva att få alla papper på bordet. Är ni beredda att tänka om efter de katastrofala effekter för Sverige som dessa mygelrykten har inneburit? Eller skall den s.k. affärssekretessen ha överhöghet? Vad är Sveriges utrikespolitik egentligen? Är det en solidaritetspolitik, eller är det en exportfrämjarpolitik? Vad sysslar ni med på utrikesdepartementet? Är ni till för den internationella solidariteten eller för att främja storföretagens marknadsintressen? Tidsföljden mellan Bofors erbjudande om att ge 50 milj.kr. till Bergslagen och regeringens aktiva medverkan för Indienordern är minst sagt oklar. Sten Andersson glömmer ju här ytterligare ett av dessa många inslag som inte finns med i helhetsbilden. Han glömmer att berätta om Boforschefen Carlbergs brev till industriministern den 15 januari 1986 — före Indienorderns undertecknande — med erbjudande om en s.k. donation på 50 milj.kr. Men även med utrikesministerns egen friserade beskrivning framgår klart att svenska företag för lämpligt belopp kan köpa sig medverkan av regeringens högsta företrädare för sina exportframstötar i utlandet. Herr talman! Man får verkligen hoppas att den svenska regeringen har bättre kontroll över skillnaden mellan privata resp. statliga penningpungar än den indiska tycks ha! Slutligen: Att Boforsnamnet i Indien har blivit ett skällsord tycks inte bekymra Sten Andersson. Han viftar bort detta med att det är någonting som jag ”påstår”. Om han är i god tro, tycker jag att han bör byta ut sina rådgivare. UD:s pressavdelning går fri i varje fall, för där har man klippt ordentligt. Jag ser att Sven Hirdman gör ett tecken där borta, och det är välmotiverat, för detta är precis vad jag tänkte komma till: Är det månne EG och vapenexportpropagandisten Hirdman som har varit ”gatekeeper” och sållat bort obehagliga Boforsskriverier från utrikesministerns bord — och kanske också skrivit dagens interpellationssvar, lika vilseledande och missvisande som hans artiklar i DN? Jag hoppas att Sten Andersson var offer för dåliga rådgivare när han skrev detta interpellationssvar och att han verkligen hyser omsorg om Sveriges goda rykte och Sveriges säkerhetspolitik — och gör något.

Herr talman! Jag skall inte gå in på en bedömning av Sten Anderssons rådgivare. Jag förmodar att han åtminstone kan välja dem själv, och det kan väl innebära vissa öppningar om de skulle visa sig inte hålla måttet. Men tills vidare får man väl utgå från att han är nöjd med dem — och det är möjligt att det är att beklaga. Kärnpunkten när det gäller det här interpellationssvaret tycker jag är frågan varför regeringen inte har släppt på sekretessen fullt ut. Jag har tidigare ställt en enkel fråga om detta till Sten Andersson, och då fick jag svaret av Anita Gradin — då var det hennes bord. Nu, när det är ett interpellationssvar, är det utrikesministerns bord. Jag vet inte vilken fördelning ni har när frågor hamnar på det ena eller det andra bordet. Det är i alla fall bra att få en så ordentlig belysning som möjligt av frågan. I sak delar jag Per Gahrtons uppfattning om vad som skulle ha varit med om man nu skulle göra en så här omfattande genomgång — det är ju mycket som fattas. Det som står i svaret är att det faktum att man inte har brytt sig om att fullt ut släppa sekretessen helt enkelt beror på att man vill skydda den svenska exportindustrins intressen och inte omöjliggöra ett kommande samarbete med riksbanken. De intressena går före önskemålen från den utländska regeringen — alltså Indiens — och allmänintresset av största möjliga information. Det är klart utsagt i svaret. Det är inte så att statsmakten, dvs. regeringen, inte kan gå in och tvinga fram de här uppgifterna. De hemligstämplar som regeringen har satt kan re geringen också ta bort. Men de andra intressena står alltså över allmänintresset. Jag håller med Per Gahrton om att det rimmar väldigt illa med Sten Anderssons egna utsagor om att vapenexportbyken skall tvättas offentligt och ordentligt. Jag tycker att det är synd att under de omständigheterna göra sådana uttalanden. Då borde det ju ha funnits med någon brasklapp om att några smutsiga skjortor skall ligga kvar någonstans; man kanske över huvud taget inte har stoppat ned dem i tvätten — jag vet inte hur Sten Andersson tvättar. Det är i alla fall någonting som inte stämmer i det här. Sedan till hänvisningen i interpellationssvaret till KU-förhöret. Det framställs där så att alla papper har kommit på bordet i och med att ärendet varit hos KU. Men inte heller där — det vet vi ju — fick man ta del av alla uppgifter. Jag tycker att det är intressant att se hur utfrågningen gick till. Ingvar Carlsson förklarade att riksbanken angav som villkor för att lämna ut de sekretessbelagda uppgifterna till riksrevisionsverket att de inte fick vidareföras. Det kan regeringen inte ändra på som jag ser det, sade Ingvar Carlsson till KU. Han fick då en replik från Björck, som sade: Formellt kan den väl det, men statsministern anser inte att man bör göra det? Varpå statsministern svarade: För det första är det en moralisk fråga. Om riksrevisionsverket mottar en handling från riksbanken på detta villkor skulle det vara utomordentligt märkligt om regeringen bröt mot det. För det andra skulle ett samarbete med riksbanken i framtiden bli svårt mot en sådan bakgrund. Det är igen svart på vitt på att det är de intressena som styr och att de står över allmänintresset. Det är en beklagansvärd inställning hos en regering som säger sig vilja verka för öppenhet i de här frågorna. Jag skulle vilja fråga Sten Andersson hur han över huvud taget får det här att gå ihop. Avslutningsvis skulle jag vilja fråga: Vad är egentligen en legitim vapenexport? Det sista som Sten Andersson sade var att en legitim vapenexport ligger i landets intresse. Men vad är egentligen en legitim vapenexport? Vad är det som legitimerar den svenska vapenexporten när vi ser vilka konsekvenser den får, inte bara i form av faktiska krig? Det får den också i Indien; därför anser vi att Indien inte borde få köpa några vapen alls. När man känner till alla skumraskaffärer, hela den internationella andrahandsmarknaden av vapen, all den lagliga och icke lagliga export som görs och hur de vapnen används, när man känner till hur liten kopplingen är mellan vapenexporten och de svenska försvarsbeställningarna — vad är det då som i dagsläget motiverar och legitimerar den svenska vapenexporten? Vems intresse är den? Är det samma intressen som de som står över allmänhetens krav på insyn i de här affärerna, nämligen den svenska exportindustrins? Är det de intressena som skall styra eller är det andra intressen?

Herr talman! Jag vill knyta an till det Gudrun Schyman frågade om legitim vapenexport. Det har länge hävdats att vi måste ha export av vapen — annars kan vi inte upprätthålla en egen vapenproduktion till rimliga kostnader — vårt försvar skulle bli för dyrt. Med för dyrt menas att vi kan tvingas lägga ned mer pengar på det försvar som vi vill ha. Visst skulle man med en mindre vapenproduktionsbas få minska vår lev nadsstandard. Vi lever i ett för de flesta människor ofattbart överflöd. Vi vill med vårt handlande öka vår överflödskonsumtion genom att sprida död och elände bland mindre lyckligt lottade i världen. Det strider mot vad vi i officiella sammanhang säger om internationell solidaritet och om att vi vill hjälpa de nödlidande i världen. Det vilar ett drag av oresonlig cynism över den svenska argumentationen för vapenhandeln. Det har i debatten här i kammaren också hävdats att de partier som vill avstå från den svenska vapenexporten bryter mot den gemensamma neutralitetspolitiken i svensk politik. Det är ett häpnadsväckande påstående. Vapenexporten har blivit en stor skamfläck för Sverige. Situationen är utomordentligt allvarlig från en alldeles speciell synpunkt: att det i samhället sprider sig en känsla av att man högt uppe bland samhällets toppar ägnar sig åt rader av olika ruttenheter. Kan man handla ruttet där, kan man handla ruttet också längre ned i systemet. Det får otäcka spridningseffekter i vårt samhälle. Det är faktiskt viktigt med föredömen i ett samhälle. Inte med bästa vilja i världen kan man i dag säga att de som har handlagt vapenexportaffärerna har varit ens i närheten av att vara goda föredömen. De inblandades omdömesförmåga måste starkt ifrågasättas. Deras syften har varit att tjäna pengar, som här har betonats. Ändamålet har fått helga medlen. Då har principerna, föredömena och omdömet definitivt fått stryka på foten. Det finns många mycket egendomliga inslag i den svenska vapenhandeln. Indienaffären, som vi nu diskuterar, är en av de allra mest upprörande med dess starka inslag av mutor och regeringens hemlighållande av handlingar som skulle kunna ge vägledning om vad som har hänt. Inte kännetecknas detta handlande av någon önskan om en offentlig tvättning av byken! Vapenexportbyken, som skulle tvättas offentligt, har fällt många personer och stoppat många karriärer. Det känns bra.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 Det föreligger enligt mitt förmenande klara brottsmisstankar. Hela svenska folket misstänker brott. Visst kan statsmakterna då tvinga en enskild medborgare eller ett enskilt företag att offentliggöra de betalningarna! Det är ju så uppenbart att det föreligger brottsmisstanke. Man måste vara blind för att inte se att det kan föreligga brott. Det är uppenbarligen så, som tidigare sagts här, att man är ute för att skydda de starka affärsintressena. Det tycker jag är fruktansvärt dåligt. Nu när Bofors uppenbarligen inte vill släppa ut uppgifterna måste de på annat sätt komma fram i det offentliga ljuset — det kräver vi verkligen. Självfallet påverkar det våra relationer med utlandet och med Indien att det är på det här sättet, att det har varit på det här sättet och att vi uppenbarligen inte kan se någon ände på det. Den omtalade tvättningen av byken är än så länge bara vackra ord. Tvätten är fruktansvärt skitig, och vattnet väntar på den.